Herr talman! Herr Olsson har frågat mig om jag överväger att mot bakgrund av rådande <sysselsättningssituation medge att byggande av egnahem får ske utanför bostadsbyggnadsplanen. I årets statsverksproposition har föreslagits att riksdagen skall besluta om en ändring av bostadsbyggnadsplanen för år 1968 från 90000 till 95 000 lägenheter, därav 89 000 i statsbelånade hus. I anslutning härtill har föreslagits att riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj:t att vidta åtgärder för att öka det statsbelånade byggandet, om utvecklingen av samhällsekonomi och ar betsmarknad gör det möjligt. Kvoten för bostadsbyggande utan statligt stöd har vidare genom beslut den 8 mars och 5 april 1968 ökats från 3 200 lägenheter och 2800 ålderdomshemsplatser till 7200 lägenheter och 3800 ålderdomshemsplatser.

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra mitt tack för svaret. Jag hade frågat om man i rådande arbetsmarknadsläge skulle kunna tänka sig att byggande av egnahem skulle kunna ske utanför bostadsbyggnadsplanen, alltså utanför kvoten. Jag har inte fått något direkt svar på den frågan. Däremot har jag fått det beskedet att man vidtagit åtgärder för att öka bostadsbyggandet, och det hälsar jag givetvis med tillfredsställelse. Såvitt jag kan se av svaret har man i ett par omgångar under mars och april beslutat öka kvoten för bostadsbyggande utan statligt stöd med 3 900 lägenheter. Bakgrunden till denna fråga är den nuvarande arbetsmarknadssituationen. Inte minst på byggnadsområdet har vi fortfarande stor arbetslöshet. Den senaste siffran gäller för mars och omfattade cirka 17000 byggnadsarbetare, fördelade på praktiskt taget hela landet. När man alltså söker objekt för att förbättra sysselsättningssituationen tycker jag att bostadsbyggandet, och framför allt då småhusbyggandet, tillhör de objekt som är produktiva och som lämpar sig att föra fram. Det finns kanske också en liten baktanke bakom min fråga. Jag ville gärna slå ett slag för ett ökat småhusbyggande. Som känt har vi en ganska liten procent småhusbyggande här i landet. Den sista siffran, för 1967, rör sig om 28 procent. Därmed torde Sverige vara ett land, som jämfört med Europa i övrigt och även med Amerika ligger mycket lågt. I allmänhet ligger småhusbyggandet vid 50, 60 eller 70 procent av allt byggande i flertalet andra länder. Småhusbyggandet är en husbyggnadsform som är den enda möjliga på många orter. Ur familjesynpunkt, ur miljöoch friluftssynpunkt tror jag att det finns all anledning att satsa på denna husbyggnadsforiu, Här skulle det alltså just nu finnas ett tillfälle att föra fram småhusbyggandet, när man söker arbetsobjekt överallt i landet. Jag skulle därför vilja komplettera frågan med att höra efter om det inte vore möjligt att tänka sig att småhusbyggandet helt enkelt bleve fritt.

Herr talman! Av de 4 000 ytterligare lägenheter utanför statsbelåningen, som det har beslutats om den 8 mars och 5 april, har en väsentlig del gått till småhus. Det sammanhänger med att intresset för småhusbyggande är stort. Vi mäter det i de ansökningar som ligger hos länsarbetsnämnderna då det gäller de icke statsbelånade husen. Vi kan naturligtvis också mäta det hos länsbostadsnämnderna. Vid en avvägning mellan flerfamiljshus och småhus har det då varit ganska rimligt, att de senare har kommit i förgrunden vid den senaste fördelningen, därför bl.a. att ett småhusbyggande kan sättas i gång mycket snabbt och även ge snabb effekt på sysselsättningen. Vi brukar räkna med att en byggnadsarbetare får arbete för varje småhus som kommer i gång. Det betyder alltså, att om man sätter i gång 3 000—4 000 småhusbyggen så ger det sysselsättning åt ungefär lika många människor i det närmaste omedelbart eller så snart som beskeden har kommit ut. Om riksdagen bifaller Kungl. Maj:ts proposition om en minimiram på 95 000 lägenheter, får vi 5 000 lägenheter ytterligare att fördela. Vi fördelar dem inte förrän riksdagen har fattat beslut. Hur många av dessa lägenheter som kommer att gå till egnahem är det för tidigt att uttala sig om. Att en del lägenheter också vid det tillfället kommer att gå till denna form av byggande håller jag inte för uteslutet. Då tror jag att man i stort kan tillgodose intresset i väsentligt ökad omfattning. Att släppa småhusbyggandet fritt kan vi inte finna vara möjligt. Det tar sin givna del av vår ekonomi. Är vi nu uppe i en totalkvot, som vi då skulle komma till, på 100 000 lägenheter, har vi ju ett omfattande bostadsbyggande, som tar en betydande del av vår ekonomi i anspråk. Fördelningen mellan flerfamiljshus och småhus får göras inom den totalramen. Men, som sagt, i år har man anledning att räkna med att andelen av småhus blir större än vad den har varit något år tidigare.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningar som här har lämnats. De speglar ju ändå en positiv syn på just småhusbyggandet, som jag hoppas också kommer till uttryck i hanteringen av bostadsförsörjningen framöver. Jag kan inte anse, att vi får vara nöjda med att vi bygger en knapp tredjedel eller kanske bara en fjärdedel av vårt bostadsbyggnadsprogram i form av egnahem eller småhus. Tidigare har argumentet mot småhusbyggandet framför allt varit att dessa hus har blivit så dyra per kvadratmeter. Men det har ju visat sig att den kostnaden har pressats ned undan för undan. Skillnaden i dag är inte så stor, ungefär 50 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta under det senaste året. Det tycker jag är en ganska ringa merkostnad med hänsyn till den högre standard man ändå får i ett småhus. Jag har stora förväntningar i detta fall. Vad det gäller ekonomin måste jag återigen säga, att vi har ett markerat arbetslöshetsläge, och då är väl frågan om man ändå inte måste vara generös. Vid en konferens i Ljusdal för någon tid sedan yttrade en deltagare följande: »Vi har stor arbetslöshet här. Det finns människor som vill bygga egnahem, och arbetskraft står och väntar. Varför bygger vi inte?» Det är klart att det kan vara svårt att svara på den frågan, men i ett läge när man i största möjliga utsträckning måste försöka sätta i gång arbeten tror jag att det från rent samhällsekonomisk synpunkt ändå måste övervägas, om man inte borde vara generösare, och i det sammanhanget tycker jag att småhusbyggandet har sin givna plats.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har i en interpellation bett mig lämna en redogörelse för den överenskommelse, som nåddes vid tiogruppens möte i Stockholm i slutet av mars. Stockholmsmötet ägde rum vid ett tillfälle när de internationella valutaproblemen kommit i centrum för uppmärksamheten genom en rad omständigheter; interpellanten nämner själv punddevalveringen, guldrushen och beslutet i Washington att försvåra guldspekulationen genom ett tvåmarknadssystem för handeln med guld. Dessa förhållanden gav konferensen i Stockholm en omedelbar betydelse för utvecklingen på de internationella valutamarknaderna och upprätthållandet av stabiliteten i betalningssystemet. Mötet utgjorde emellertid samtidigt något av en slutpunkt i ett nästan femårigt utredningsoch förhandlingsarbete med syfte att skapa ett system för en långsiktig och rationell likviditetsförsörjning i världsekonomin. Som bekant har det internationella betalningssystemet under efterkrigstiden karakteriserats av att tillskotten till ländernas monetära reserver i första hand utgjorts av nyproducerat guld samt reservvalutor, främst dollar. Genom det amerikanska åtagandet att köpa och sälja guld till ett fast pris — 35 dollar per uns — har det förelegat fri utbytbarhet mellan dessa två huvudkomponenter av den internationella likviditeten. Detta system lade under efterkrigstiden grunden för den snabba återhämtningen och den allmänna tillväxten i inte minst de europeiska staternas ekonomier. När man för fem år sedan började diskutera en reform av detta system skedde detta med hänsyn till att man knappast kunde räkna med sådana framtida nytillskott av guld och dollar att likviditetsefterfrågan i världen tillfredsställdes. I dag framstår dessa perspektiv mycket tydligt. Under de senaste åren har de monetära reserverna inte fått några tillskott från guldproduktionen. Underskotten i den amerikanska betalningsbalansen har visserligen fortsatt. De amerikanska myndigheterna söker emellertid nu genomföra en rad åtgärder för att kraftigt reducera dessa underskott. Att så sker är utomordentligt viktigt. Ett oförminskat doilarutflöde skulle allvarligt kunna skada stabiliteten i betalningssystemet. I kommunikén från Stockholmsmötet understryks denna aspekt. Men den önskvärda utvecklingen mot bättre jämvikt i USA:s betalningsbalans innebär samtidigt att även den andra huvudkällan för tillskott till världslikviditeten sinar och att därför en reform eller, om man så vill, en komplettering av det internationella betalningssystemet blir allt nödvändigare. Grunden för den överenskommelse, som nu har träffats mellan tiogruppens länder, lades genom principuppgörelsen i London 1967 om att inom valutafondens ram tillskapa ett system med speciella dragningsrätter, SDR. Under valutafondens årsmöte i Rio de Janeiro i september 1967 fattades ett enhälligt principbeslut om att ett dylikt arrangemang skulle utformas i detalj av exekutivdirektörerna i valutafonden. Dessa skulle samtidigt behandla förslag från EEC-länderna att i vissa avseenden ändra valutafondens nuvarande regler och praxis. Genom mötet i Stockholm åstadkoms den politiska uppgörelse om utestående problem som krävdes för att exekutivdirektörerna skulle kunna slutföra sitt uppdrag. Enighet nåddes på alla viktigare punkter mellan nio av de deltagande länderna. Den franske representanten ansåg sig emellertid inte kunna ansluta sig. Frankrike har dock inte slagit igen dörren för en senare anslutning, utan inskränkt sig till att tills vidare reservera sin ställning. Systemet med speciella dragningsrätter skulle dock kunna fungera även om Frankrike bestämmer sig för att inte delta. Den överenskommelse, som nu föreligger, tar sikte på att systematiskt tillskapa internationell likviditet i sådan takt och omfattning att risken för en likviditetsbrist och därav föranledda derflationistiska tendenser i ländernas ekonomiska politik undanröjs. Vid ett globalt behov av ökade valutareserver skall således SDR-systemet kunna träda i funktion, vilket innebär att särskilda dragningsrätter tilldelas de i systemet ingående länderna, i princip samtliga medlemsstater i valutafonden, i proportion till deras kvoter i valutafonden. Denna s.k. aktivering av systemet och det totala beloppets storlek skall beslutas med 85 procents majoritet. Beslutet avser normalt en femårsperiod inom vilken tilldelningarna sker årligen. I utbyte mot dragningsrätter kan ett land förvärva konvertibla valutor. Den andra sidan av detta förhållande är att deltagarländerzxa förpliktar sig att inom vissa gränscor ställa sin egen valuta till förfogande mot ersättning i form av dragningsrätter. Ett land som röstar emot eit beslut att dela ut dragningsrätter har rätt att avböja tilldelning. Efter medgivande från fonden kan detta avböjande återkallas. Tiogruppens länder var vidare överens om att vissa centrala beslut rörande valutafondens »ordinarie» verksamhet, främst då rörande kvothöjningar, i framtiden skulle fattas med samma majoritet som för de viktigaste besluten inom SDR-systemet, dvs. 85 procent. Denna förändring från den gällande 80-procentregeln ger EEC-länderna möjlighet att förhindra sådana beslut vid ett samlat uppträdande. Stockholmsmötet måste betraktas som en stor framgång för strävandena att förstärka det internationella betalningssystemet på ett rationellt och framåtsyftande sätt. Den träffade uppgörelsen har redan bidragit till lugnare förhållanden på valutamarknaden. På längre sikt innebär den en Öövergång till en bättre ordnad likviditetstillförsel i världen. I stället för att vara beroende av guldbrytningen i Sydafrika och omfattningen av underskotten i de amerikanska utrikesbetalning arna kommer likviditetsutvecklingen att kunna påverkas genom kollektiva beslut av de ansvariga myndigheterna. Det har gjorts gällande, ibland också 1 den svenska debatten, att bristerna i det rådande betalningssystemet är så omfattande att SDR-reformen inte är tillräcklig för att lösa problemen. Jag delar inte denna uppfattning. De särskilda dragningsrätterna kommer visserligen inte att spela någon större kvantitativ roll under de första åren efter systemets aktivering. Detta är emellertid inte avgörande. Systemet avser att på sikt trygga en väl avvägd tillförsel av ny likviditet. De tilldelningar, som till en början kan komma, blir naturligtvis relativt begränsade i förhållande till de befintliga tillgångarna av guld och reservvaluta. Detta hindrar inte att man kan räkna med att de särskilda dragningsrätterna successivt utvecklas till att motsvara en mera betydande del av valutareserverna. Den relativa minskningen av inte minst guldets roll, som detta skulle innebära, måste betraktas som önskvärd. Jag vill avslutningsvis understryka att systemet ej är avsett att tas i bruk förrän en bättre jämvikt i de internationella betalningarna uppnås. Således vilar nu ett ansvar på alla för världshandeln viktigare länder att efter förmåga medverka till att förhållandena tillrättaläggs för en aktivering av SDR-arrangemanget i den omfattning som behövs. Valutareformen ger ingen universell lösning på alla internationella monetära problem, men den ger åt alla länders myndigheter utsikter att kunna se med större tillförsikt än hittills på den långsiktiga försörjningen med internationell likviditet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman hjärtligt för det värdefulla och upplysande interpellationssvaret. Jag begagnar också tillfället att lyck önska statsrådet Wickman till hans personliga insatser i samband med tiogruppens möte i Stockholm i slutet av mars för åstadkommande av den överenskommelse mellan de nio, som vid mötet träffades och som vi nu har fått en redogörelse för.

Att Frankrike står utanför är givetvis en besvikelse. Frankrikes hållning förringar i varje fall i någon mån värdet av det hela. Å andra sidan skall man inte övervärdera Överenskommelsen, ty för att citera den tyske ekonomiministern Schiller löser dragningsrätterna inte de världsvida monetära problemen men utgör dock ett viktigt medel till återställande av stabilitet och förtroende för det internationella valutasystemet. Detta är värdefullt. Ytterst är allting på detta område en förtroendefråga. Det internationella valutasystemet är i alla fall den grund, på vilken hela världshandeln och varuutbytet mellan länderna bygger. Jag kan inte låta bli att här inflicka den stillsamma reflexionen, att den svenska regeringens hithörande engagemang rimligen borde utmynna i en något större förståelse för de fria kapitalrörelserna mellan Sverige och utlandet. Att den träffade överenskommelsen redan bidragit till lugnare förhållanden på valutamarknaden är tydligt. Den i mars uppkomna valutakrisen har på sätt och vis bragts ur världen genom de åtgärder som vidtagits på guldområdet och genom stockholmsöverenskommelsen. Att det var en kris — och en svårartad kris — går det inte att blunda för. Om jag fattade det hela rätt var det inte bara en akut likviditetskris, utan också en allvarlig förtroendekris, bottnande i Ööveransträngningarna för den till guldet knutna dollarn. Huruvida stockholmsöverenskommelsen på längre sikt innebär Öövergång till en bättre ordnad likviditetstillförsel i världen och en bättre ordning i det internationella valutasystemet återstår att se. Det är uppenbart att systemet med dragningsrätter kan ha sina svagheter och medföra nya okända risker. Det är gott och väl med likviditeten, med den vidgade internationella likviditetsförsörjningen. Men hur blir det med stabiliteten? Man har ännu inte kommit till rätta med de betalningsbalansrubbningar som utlöste den aktuella krisen, nämligen de som föreligger för nyckelvalutorna — pundet och dollarn. Det är en smärtsam väg som inte minst England har att vandra. Jag är emellertid medveten om att systemet inte är avsett att träda i kraft förrän bättre jämvikt har uppnåtts.

Det är denna nyfördelning, som för övrigt började med Marshallhjälpen, som väsentligt bidragit till att skapa de likviditetsmässiga förutsättningarna för den snabba ekonomiska tillväxt som ägt rum i Västeuropa det senaste årtiondet. Att den likviditetsskapande faktor, som genom den s.k. eurodollarn förelegat, måste komma att spela en mindre roll i fortsättningen, därom är jag ense med statsrådet Wickman. Men skall dollarn kunna fungera som reservvaluta är en förutsättning härför, att ett visst icke alltför obetydligt dollarutflöde äger rum. Frågan är kanske inte så mycket om dragningsrätterna kan ersätta den minskade likviditetstillförseln. I min okunnighet har jag ställt mig frågan: Vad är egentligen dragningsrätterna? Vilken är deras juridiska innebörd och ekonomiska funktion? Är det månne någon exklusiv form av checkräkningskredit, som det är fråga om, eller någonting annat? Och vilka krav har ställts på gäldenärsländernas solvens? Vad som måste intressera oss alla är huruvida dragningsrätterna innebär större risker för inflation än dem som hittills har funnits. De år som det nuvarande guldvalutasystemet har existerat har varit en inflationsepok över hela den fria västliga världen med undantag praktiskt taget bara för USA intill det senaste året. Världsinflationen har ju varit större än tidigare. Hur blir det i fortsättningen? Kan världen undgå sådana fundamentala jämviktsrubbningar som exempelvis de som ledde fram till punddevalveringen? Kommer inte dragningsrätterna att innebära att typiska inflationsländer uppskjuter nödvändiga obekväma politiska ställningstaganden för att övervinna uppkomna jämviktsrubbningar? Var finns garantierna för penningvärdet? Fordras inte ett visst mått av vad jag skulle vilja kalla betalningsbalansdisciplin hos de deltagande länderna för att systemet skall kunna fungera? Det är möjligt att statsrådet Wickman kan skingra min okunnighet på denna punkt. Även andra frågor kan ställas. är det inte risk för att vi för Sveriges del låser oss i hjälpaktioner för pundet eller rent av för dollarn och därigenom nedsätter våra egna möjligheter att lämna erforderliga krediter för exportaffärer? Jag tänker exempelvis på varven. Kom mer vi inte i ett starkare beroendeförhållande till dollarn? Det är ett känsligt kapitel. Jag hyser stor vördnad för »King Dollar», men dollarn är ytterst beroende av den amerikanska ekonomin och på det förtroende som denna åtnjuter ute i världen. även USA med dess enorma resurser har levt i de högt uppdrivna ambitionernas värld, och den amerikanska politiken är såsom vi alla vet en ganska labil faktor. Mycket kan hända. Kan det inte vara risk för att företagsamhet i de mindre länderna överföres i utländska händer enbart genom en bokföringsoperation i den internationella fonden? Detta är kanske en något tillspetsad fråga, men jag har tilllåtit mig att ställa den, därför att Frankrike lär ha haft smärtsamma erfarenheter i denna riktning. Det är detta, som i någon mån förklarar de franska reaktionerna under det sista året. Det har sagts att guldet inte är någonting annat än en fetisch. Det låter sig sägas, men det är i alla fall en substantiell fetisch. Är inte dragningsrätterna lika mycket en fetisch, eftersom de ytterst är beroende av den ekonomiska politik som i de olika inblandade länderna föres? Förlåt om jag här ställer den tillspetsade något retoriska frågan: Kan man ha större förtroende för herrar politiker världen över än för guldet? Det ligger nog trots allt en viss trygghet i ait guldet har kvar vissa monetära funktioner, även om de blir begränsade och inte skall överskattas. Jag tackar än en gång herr statsrådet för redogörelsen.
Herr talman! Herr Jacobsson tog verkligen upp många frågor som det kan finnas anledning att ställa inför vårt valutasystems utveckling. Jag skall besvara, om inte samtliga så i varje fall de frågor som har det största intresset för kammarens ledamöter. Först tog herr Jacobsson upp frågan om Frankrikes utanförstående och beklagade detta. Jag vill gärna instämma i detta beklagande. Samtliga deltagare i Stockholmsmötet, däribland jag själv, uttalade vårt beklagande av att vi trots det — även enligt min bedömning — betydande tillmötesgående som under förhandlingarna på Foresta visades de franska synpunkterna inte då lyckades få Frankrike att acceptera en medverkan i detta system. Visserligen är det svårt att ställa politiska prognoser, men jag bedömer det dock på någon sikt inte alls som uteslutet, utan snarare som sannolikt att Frankrike kommer att ansluta sig till systemet. Jag vill särskilt understryka att den kommuniké, som utfärdades efter Stockholmsmötet, inte uteslutande handlade om reformen av valutafonden utan också om det allmänna samarbetet mellan centralbanker och regeringar på det monetära området och på konjunkturpolitikens område. Det gjordes ett långtgående uttalande om nödvändigheten av ett sådant samarbete, och denna centrala del av kommunikén hade Frankrikes fulla anslutning. Frankrike har också deltagit aktivt och helhjärtat i de speciella stödaktioner som har ägt rum vid upprepade tillfällen, framför allt för Storbritannien. Frankrike är sålunda icke helt utanför det samarbete som pågår på det internationella monetära området. Herr Jacobsson frågade om den träffade överenskommelsen innebär början till en bättre ordning. Det framgick väl av mitt interpellationssvar och det har också framgått av kommentarer, som gjorts inte bara från svensk sida utan från alla håll utom från Frankrike, att det råder en enig och mycket välgrundad uppfattning att det alldeles definitivt har tagits ett steg mot en bättre ordning än den nuvarande. Det enklaste sättet att bevisa detta är att ställa frågan: Vad skulle ha inträffat, om det icke hade varit möjligt att nå den överenskommelse som träffades i Stockholm? Då skulle vi i dagsläget ha varit i en utomordentligt kritisk situation, ty det enda realistiska alternativet till det nya systemet hade varit en förändring av guldpriset. Är inte guldet, denna »substantiella fetisch», något mera att lita till än till politiker, frågar herr Jacobsson.

Å andra sidan avskaffar vi inte guldets roll i systemet genom införandet av dragningsrätterna. Guld kommer att utgöra en väsentlig andel av industriländernas valutareserver under en mycket lång tid framåt. För närvarande uppgår guldandelen i ländernas valutareserv till totalt 41 miljarder dollar, och det är alldeles uppenbart att man inte snabbt ersätter 41 miljarder dollar med någon annan form av likviditet. Jag tror också det är viktigt att understryka — jag gjorde det i mitt interpellationssvar och jag får anledning att komma tillbaka till det nu eftersom herr Jacobsson tog upp frågan — att detta system icke är avsett och heller icke kommer att kunna användas för att lösa de enskilda ländernas betalningsbalansproblem. :Betalningsbalansdisciplinens krav åvilar också i fortsättningen varje enskilt land, även om det är självklart att det är ett intresse för länderna att så samordna sin politik, att underskottsländerna kan komma ur sin underskottssituation och i den processen hjälpas av en kompen serande politik från överskottsländernas sida. Det är just en sådan process som vi nu är inne i. De båda reservvalutaländerna Storbritannien och Förenta staterna är mitt uppe i processen att reducera sina betalningsbalansunderskott med storleksordningen 4 miljarder dollar per år. Denna process kan inte smältas in i världsekonomin, om icke den industriella världen i Övrigt är beredd att acceptera en motsvarande förskjutning i sina egna betalningsbalanser. Jag tycker att den reaktion i EEC länderna, som har mött de amerikanska åtgärderna att minska sitt underskott, är rätt löftesrik på denna punkt. Detta gäller alla de berörda länderna, alltså även Frankrike. De driver för närvarande en ekonomisk politik, som är präglad av medvetandet om det internationella ansvar som åvilar den gemensamma marknaden för att ett närmande till jämvikt i den amerikanska liksom i den engelska betalningsbalansen skall bli möjligt att genomföra utan allvarliga deflationistiska effekter i världsekonomin i övrigt. Man har ofta sagt — herr Jacobsson har uttalat det här mera som en fråga: Är det inte en risk förenad med detta dragningsrättssystem? Man kan naturligtvis alltid diskutera frågan: Är detta en reservtillgång eller är det en kredit? Det är en diskussion som har pågått i stor utsträckning inom de grupper som har förhandlat om dessa frågor, där särskilt Frankrike mycket hårt har drivit tesen att det är en kredit, medan man framför allt på anglosaxisk sida har sagt att det samtidigt är ett bestående inslag i reservtillgångarna. Jag tror det är onödigt att fördjupa sig i en sådan delvis, om jag så får säga, skolastisk diskussion om vilken natur de här dragningsrätterna har. Det är bättre att se hur de de facto kommer att verka. Då tror jag att det är mycket lätt att lugna herr Jacobsson på den punkten, när han fruktade att de skulle kunna användas för att möjliggöra inflationistisk politik i de olika medlemsländerna. Tilldelningen förutsätts ju vara proportionell till samtliga länder, oberoende av deras aktuella betalningsbalanssituation. Det är ju för att få en normal, kontinuerlig ökning av världslikviditeten som systemet skall användas och icke för att lösa enskilda länders problem. Tvärtom kommer det ökade internationella samarbete, som detta system förutsätter, att medföra en ökad press på medlemsländerna att verkligen föra en ekonomisk politik som icke leder till stora och varaktiga underskott. Det skulle nog föra för långt att i detta sammanhang gå in på frågan om Sveriges medverkan i de hjälpaktioner, som har pågått framför allt för att det engelska pundet skulle — såsom herr Jacobsson befarade — reducera vår egen förmåga att ge de krediter, exportkrediter och annat, som vi av andra skäl är intresserade av. Jag vill emellertid säga att vi har deltagit i samtliga de hjälpaktioner, som har förekommit, i känslan av att vi bör ta på oss den del av ansvaret som tillkommer ett land med vår begränsade styrka. Men vi har naturligtvis gjort det framför allt för att det varit ett så vitalt intresse för oss själva att betalningssystemets balans inte sätts i fara och att de valutakursförändringar, som är nödvändiga, kan ske i ordnade former utan de kedjeeffekter som annars kan uppstå. Vi har verkligen inte varit särskilt altruistiska när vi medverkat i dessa hjälpaktioner, och de har dessutom skett — det är viktigt att veta — i sådana former att de utfästelser till lån, som vi gett, inte skadat vår egen omedelbara valutasituation. Om vi själva skulle ha behov av att använda vår kredit för att stärka vår egen valutaposition har formerna för hjälpaktionens genomförande varit sådana, att vi snabbt kunnat få tillbaka krediten, återbetalad antingen av det låntagande landet eller av andra långivare till landet i fråga. Samtliga dessa hjälpaktioner är ju ömsesidiga. Varje gång vi gjort ett åtagande att vid behov hjälpa ett annat land har samtidigt våra egna möjligheter att få motsvarande hjälp, om vi själva skulle råka i en likartad situation, garderats. Slutligen bara en fråga om dollarn. Det har spelat en rätt stor roll i diskussionen både här hemma i Sverige och delvis också i utlandet hur man skall uppfatta denna valutareform och dess förhållande till dollarn. Jag fick intrycket att herr Jacobsson — delvis i varje fall — var inne på att valutareformen skulle öka vårt beroende av dollarn. Det var en ny version av ett på annat håll populärt argument, att valutareformen skulle ha till syfte eller till faktisk effekt att underlätta USA:s finansiering av Vietnamkriget. Båda föreställningarna är grovt felaktiga. Detta system innebär icke ett ökat beroende av dollarn, utan tvärtom ett minskat beroende av dollarn för hela det internationella betalningssystemet. Jag vill därför upprepa att man inte löser något enskilt lands problem genom denna reform. Inget enskilt land blir befriat från ansvaret för sin egen ekonomi, för sin betalningsbalansdisciplin. av denna reform.

Herr talman! Jag beklagar om jag uttryckte mig så dåligt, att statsrådet Wickman fick uppfattningen att jag ställde mig kritisk till det internationella samarbetet på detta område. Det var inte alls min mening! Snarare ville jag tvärtom uttrycka min solidaritet — om jag får uttrycka mig så — med de strävanden som siktar till ett utvidgat internationellt samarbete på valutaområdet, vilket är förutsättningen för att man skall kunna upprätthålla ett någorlunda stabilt valutasystem. Jag är tacksam för de kompletterande uppgifter som statsrådet Wickman lämnade angående dragningsrätternas innebörd. Jag har inte något intresse för några skolastiska funderingar på detta område, utan jag tänker mera på den praktiska innebörden. Det sades, att resonemanget nu gick mellan två tolkningar. Den ena var dragningsrätten såsom en reservtillgång och den andra var dragningsrätten såsom en kredit. Kanske den är något mitt emellan, skulle jag vilja uttrycka saken. Sedan vill jag nog reagera, när statsrådet Wickman drar fram guldspekulanterna såsom svar på min något tillspetsade retoriska fråga, om man kan ha större förtroende för herrar politiker världen över än för guldet. Här ville statsrådet Wickman med guldet förkroppsliga spekulanterna. Spekulanterna på detta område finns naturligtvis. Det har väl oftast varit i en tillfällig situation när det har varit ont om guld som spekulanterna har gjort sig breda. Men det är inte detta som det rör sig om, utan det är guldet såsom norm som jag fäst mig vid. Jag tycker alltjämt att det har ett visst värde, trots allt, och ger en viss trygghet, trots allt, att guldet har kvar sina monetära funktioner, även om de har blivit litet begränsade på senare år. Jag tackar än en gång statsrådet Wickman.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har frågat mig om jag dels anser det ur allmän synpunkt vara försvarbart att lämna omfattande statligt stöd till äggoch fläskfabriker under en period då det finns ett betydande överskott på ifrågavarande produkter, dels anser att en sådan inriktning av det statliga stödet överensstämmer med målsättningen för produktionsanpassning inom jordbruket. Statens stöd till jordbrukets rationalisering avser i princip uppbyggnad av effektiva företag utan begränsning till någon särskild företagsform. Rationaliseringsarbetet skall särskilt främja specialisering och övergång till drift i större skala inom jordbruksproduktionen. En av förutsättningarna för stöd är att en ifrågasatt investering skall vara önskvärd ur allmän synpunkt. Vid prövningen härav skall beaktas bl.a. de effekter som åtgärden kan få på marknadsutvecklingen inom landet för den produkt som investeringen avser. En överskottssituation för en viss produkt skall dock inte hindra stöd till sådana ytterligare investeringar i produktionsgrenen i fråga som höjer produktio nens effektivitet. Enligt min mening överensstämmer den hittillsvarande tilllämpningen av principerna för stödet med målsättningen för produktionsanpassningen inom jordbruket.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

Tillsammans med de klarlägganden som jag hoppas jordbruksministern kommer att lämna här i kammaren ger svaret ett besked om vart jordbruksministern så att säga är på väg och vad han målmedvetet siktar till med sin nya jordbrukspolitik, som på många punkter är både dunkel och motsägelsefull. Jag måste emellertid säga att svaret är mycket ofullständigt. Jag skulle närmast vilja karakterisera det som Holmqvists ofullbordade.

Hur han kan göra så är för mig obegripligt — det finns ju ingen som helst logik i detta svar med tanke på tidigare uttalanden om angelägenheten av att krympa totalproduktionen, att minska exportförlusten etc. I vad det gäller den första frågan har såvitt jag kan tolka svaret jordbruksministern underlåtit att svara — om det är avsiktligt eller icke lämnar jag därhän. Svaret på denna punkt är huvudsakligen ett referat av hans egen skrivning i propositionen, som riksdagen sedan med knappast möjliga majoritet antagit. Nu gällde inte min fråga vad som står i riksdagstryck och anvisningar, utan om jordbruksministern anser att det ur allmän synpunkt är försvarbart att i en besvärlig överskottssituation lämna omfattande statliga stöd till nyinvesteringar i äggoch fläskproduktion. Man kan närmast säga att det är fråga om hur jordbruksministern ser på dagens situation med hänsyn till den skrivning som är gjord. Frågan är som jag ser det fullt berättigad att ställa mot den bakgrund utskottsskrivningen ger. Jag vill här citera följande rader: »Vid prövning om en investering är önskvärd ur allmän synpunkt beaktas bl.a. marknadssituationen för den produkt investeringen avser.» Mot den bakgrunden och då jordbruksministern rimligen inte kan komma förbi sin egen skrivning är det angeläget att jordbruksministern närmare utvecklar sitt svar på denna punkt. Av särskilt intresse är då att veta vid vilken grad av överproduktion som jordbruksministern kommer att beakta marknadseffekterna och vilka exportförluster som jordbruksministern anser vara så att säga tolerabla för att staten skall subventionera eller icke subventionera ytterligare produktionsökning. Jag förutsätter således att jordbruksministern återkommer med preciserat svar på dessa frågeställningar ävensom att han ger en definition på vad han menar med att vara »önskvärd ur allmän synpunkt».

Det borde även vara en jordbrukspolitisk angelägenhet att förverkliga dessa målsättningar. Jag vill återkomma till den senare delen av min frågeställning: huruvida, för att uttrycka saken på ett annat sätt, jordbruksministerns praktiska handläggning av det statliga investeringsstödet med därav föranledd produktionsökning ligger i linje med produktionsmålsättningen inom jordbrukspolitiken. Jag måste säga att jordbruksministerns svar är förbluffande. Ingen har som han under alla de år som jordbrukspolitiken stått under debatt energiskt förfäktat angelägenheten av att jordbruksproduktionen snabbt skall bringas ner så att förlustbringande export undvikes. Det kan ur riksdagens protokoll plockas fram exempel på hur jordbruksministern försökt att ange hur mycket en normalbonde får avstå av sin inkomst på grund av framför allt överproduktion på animaliesidan. Det skulle vara mycket intressant om jordbruksministern ville göra en kompletterande beräkning över hur mycket exempelvis sörmlandsfallet kostar bonden i fråga liksom många andra. När jag här exemplifierar i en mera principiell debatt gör jag detta därför att det anmärkningsvärda här inte ligger i företaget som sådant utan i handläggningen av den statliga stödgivningen kring detsamma, dels därigenom att jordbruksministern bortser från den rådande marknadssituationen, dels också för att detta företag fått en oproportionerligt stor del av det rambelopp som står till förfogande för dylik kreditgivning. Med all sannolikhet hade här åberopade företag kunnat finansieras på annat sätt. Såvitt jag kunnat se av handlingar i målet var ju detsamma vid lånebeskedets delgivning = till allra största delen färdigställt eller påbörjat. Jag kan inte tänka mig annat än att man inte tar risken att på dessa grunder icke komma i åtnjutande av statligt stöd, om man ej kan fullborda planerna utan att få detta stöd. Här föreligger således, som jag ser det, en enastående inkonsekvens mellan jordbruksministerns tidigare resonemang och hans praktiska handläggning av här berörda avsnitt av jordbrukspolitiken. Jag tycker att det finns anledning att han klarar ut detta inför denna kammare.

Jag kan aldrig tänka mig att riksdagsmajoriteten, oavsett politisk tillhörighet, vid föregående års beslut i jordbruksfrågan tänkt sig att exempelvis ett enda företag årligen skulle tillerkännas räntesubvention på 80 000 kronor per år. Även om jordbrukspolitiken inte skall vara socialpolitik, finns det ju ändå ingen anledning att slå över på motsatta ytterligheter. Jag tror att det är mycket väsentligt med hänsyn till de stora ekonomiska satsningar som staten härvidlag åtager sig för framtiden, och som är ofrånkomliga, att vi noga överväger var vi får den största effekten av statens satsning. Jag kan inte finna annat än att, i varje fall under ett betydande övergångsskede, denna nås inte genom stora punkinvesteringar utan genom komplettering och utbyggnad av nu bestående produktionsenheter. Självfallet behöver, om så skall kunna ske, tillgängligt produktionsutrymme också reserveras härför. Jag tror också, även om — som jag tidigare framhållit — jordbrukspoliti ken inte skall vara socialpolitik, att det finns anledning att åtminstone något se på fördelningen av statliga medel, som dock innebär betydande inkomstförstärkningar, där de hamnar. Jag vill således, herr talman, starkt hävda att vid den praktiska tillämpning som jordbruksministern introducerat i vad det gäller jordbrukets rationalisering har han icke tagit tillbörlig hänsyn till den i såväl proposition som riksdagens utlåtanden åberopade marknadsfaktorn. Jag hävdar också att en dylik tillämpning icke rimligen kan förenas med den jordbrukspolitiska målsättningen. Eftersom jordbruksministerns svar var både kortfattat och ofullständigt förutsätter jag att han i den följande debatten här ger ett förtydligande.
Herr talman! Herr Axel Kristiansson har ställt en rad ytterligare frågor till mig. Jag skall försöka besvara dem efter hand. Men jag kanske kan ha anledning att först gå ifrån vanlig praxis och i mitt inlägg anknyta till ett speciellt fall, därför att det har väckt stor uppmärksamhet.

Man kan också i det sammanhanget läsa tankar på att det nu är tid att sätta i gång bojkotter mot företag vilka som leverantörer eller mottagare har kontakt med det nya företaget i Sörmland. Vid RLF-stämman i Kronobergs län förklarades bl.a. att i dag, då på andra områden olika former av mer eller mindre handgripliga demonstrationer tillämpas, bör på jordbrukarhåll tanken på sanktioner mot dylika företag och köpare av deras produkter inte vara främmande. Med andra ord: man anser det vara så allvarligt att ett affärsföretag har etablerat sig som jordbruksproducent, att man är beredd att rikta in stridsåtgärder mot företag inom handeln som befattar sig med produkter från företaget. Man har vidare sagt att jag med det här beslutet har bitit huvudet av skammen. Därför, herr Axel Kristiansson, finns det anledning att först ta upp ett resonemang om några väsentliga frågor i det här sammanhanget. Jag vill erinra herr Kristiansson om — som jag haft anledning att också säga i andra sammanhang — att det är högt på tiden att man inom RLF gör klart för sig att skråväsendets dagar är förbi i det här landet. Man bör också tänka på att vi i denna riksdag under de senaste åren medvetet strävat efter att i ökad utsträckning kunna förverkliga de fria näringsprinciper som gäller i vårt näringsliv också när det gäller jordbruksproduktionen. Både jordförvärvslagen och de gällande jordbrukspolitiska riktlinjerna möjliggör numera etablering och utbyggnad av rationella företag inom jordbruksproduktionen oavsett ägareform. Här föreligger tydligen ett medvetet försök att inför valet få en konflikt — vågar jag säga — mellan å ena sidan Sveriges bönder och å andra sidan konsumenter och löntagare, där man vill blåsa upp ett enskilt fall till en stor principdiskussion. Jag vill fråga: Vad är det för fel med det företag som har tillkommit i Södermanland? Är det för stort? Vänder man sig mot det därför att dess produktion är alldeles för rationell? Visst är det stort. Det kommer i full skala att svara för ungefär 2 promille av den svenska fläskproduktionen. Och visst är det stort om vi ser på den äggproduktion som kan komma till stånd vid detta företag, vilken kan beräknas till 1—2 procent av den totala äggproduktionen. Är det därför man vänder sig mot det och säger att så stora steg framåt får vi inte ta, därför att det då blir till skada för de hundra tusen jordbrukarna här i landet. Jag vill ställa en fråga som jag hoppas att herr Axel Kristiansson ger svar på: Är det således fel att företaget är för rationellt i det avseendet? Vi är ju i alla fall överens om att även företag som drivs i bolagsform skall ha möjligheter att få det statsstöd som kreditgarantin utgör — jag vill därvidlag friska upp minnet på herr Axel Kristiansson och erinra honom om att han var med här i riksdagen i fjol och då inte motsatte sig att det skulle finnas möjligheter att tillskapa företag av denna typ. Men är detta företag för stort, herr Axel Kristiansson? Hur skall då alla de jordbrukare som har byggt ut sin produktion under de senaste åren uppfatta sin situation? Det finns enskilda jordbrukare som har byggt ut företag, vilka när det gäller fläskproduktionen är större än detta. Jag skulle kunna ta med herr Axel Kristiansson på en resa i Skåne och presentera honom för minst ett tiotal jordbrukare, vilka inom sina företag har byggt upp en fläskproduktion som är större än den som förekommer vid detta företag i Södermanland.

Det var en ökning med ungefär 50 procent under denna tid. Dessa 300 jordbrukare som det rör sig om i hela landet har under denna tid tagit ytterligare 10 procent av den totala fläskproduktionen för sin del. Producenterna med mer än 500 svin i årsleverans har ökat sin andel från 30 till 40 procent. I Södermanlandsfallet rör det sig om 1 promille. Vem har i så fall vållat mest bekymmer för de små producenterna — företaget i Södermanland som man nu protesterar mot landet över, eller de några hundra enskilda jordbrukare som har byggt upp sina företag? Jag ställer den frågan därför att den är värd att fundera över. Jag menar inte att dessa 300 har begått något oriktigt. Jag tycker att det bör vara välkommet, inte minst från konsumenternas synpunkt, att vi får en rationellare produktion. Ingen människa skall behöva känna dåligt samvete för att med sin effektiva produktion ha inkräktat på annans möjlighet att få utkomst i sitt företag. Vad vi vill ha är en näring som kan utvecklas mot allt större effektivitet och allt bättre förhållanden i olika avseenden. De liberala näringspolitiska principer vi tilllämpar i vårt land har också legat till grund för riksdagsbeslutet, där inte ens centern motsatt sig att även sådana affärsföretag som det här rör sig om skall kunna få statens stöd till anläggningar för primär livsmedelsproduktion. Det gäller här inte något slags lokaliseringsstöd eller bidrag. Företaget har fått möjligheter till kreditgaranti — inte för hela beloppet — men av de investeringskostnader som totalt uppgår till 12 miljoner kronor får företaget kreditgaranti för 4 miljoner. I det nu aktuella fallet har lantbruksnämnden i Södermanland enhälligt tillstyrkt en kreditgaranti på 6 miljoner. Ett par av nämndens ledamöter blev bleka om näbben, sedan man börjat skriva om saken i föreningstidningarna, och de anmälde efteråt, inte reservationer men ett särskilt yttrande, där de sade att man kanske inte borde ha gått så här långt. Lantbruksstyrelsen föreslog 3 miljoner. Och sedan säger man, när jag varit med om att anvisa 4 miljoner, att jag har bitit huvudet av skammen — som det heter. är det inte att ta till hårda ord — när jag har handlat enligt författningen, kunnat stödja mig på lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen? Jag vågar säga att jag skulle ha bitit huvudet av skammen om jag hade gått emot gällande författning, om jag hade gått emot den bedömning som myndigheterna har gjort i denna fråga. Kritiken från RLF:s och från centerns talesmän är så mycket mer oberättigad som kreditgivningen till familjeföretagen icke kommer att bli eftersatt. Jag vill erinra om att vi nu befinner oss ett långt stycke in i april, och det återstår ett par månader av innevarande budgetår. Ingen vill väl försöka inbilla mig att vi under denna tid — även om medlen skulle vara helt förbrukade i dag, vilket de icke är — kommer att ställa till allvarliga svårigheter för familjejordbruket. Vi har ju gjort en så pass kraftig uppräkning av kreditramarna att man inte med skäl kan säga att det här beslutet på något sätt har inkräktat på familjejordbrukets möjligheter att utveckla sig. Man behöver således inte söka efter särskilda motiv för regeringens beslut, eftersom detta ärende har handlagts i god överensstämmelse med gällande författning. Det är en helt godtycklig tolkning när man nu menar att företagets oberoende av jordbrukskooperationen och dess kontakter med bl.a. KF skulle utgöra ett sådant motiv. Jag hade ju anledning att inledningsvis säga att just det förhållandet tydligen har upprört sinnena så kraftigt att man t.o.m. har ifrågasatt blockader mot företag som befattat sig med denna typ av produktion. Det borde i detta sammanhang förtjäna större uppmärksamhet av dem som säger sig vilja värna om sysselsättningen på landsbygden, att ifrågavarande sörmlandsföretag kommer att ge arbete åt ett 50-tal personer bl.a. genom att vissa funktioner, som normalt ligger hos grossistföretag, kommer att utföras direkt av detta företag. Man har 100 000 värphöns. Det betyder att det produceras så mycket ägg i företaget, att det är möjligt att där göra både kontrollen av äggen, sorteringen och paketeringen av äggen så att de sedan kan skickas vidare direkt till butiken. Det som är av utomordentligt stort intresse i detta sammanhang är ju att när man gör ett företag så pass stort som i detta fall, har man möjligheter att ute på den rena landsbygden skapa ny sysselsättning, en sysselsättning som annars med nuvarande system ofta ligger i städerna och tätorterna. Tänk efter var våra äggcentraler arbetar — ofta i tätorterna. Dit transporterar man äggen och där utför man den procedur som jag nyss nämnde. I sörmlandsfallet har man alltså inom företaget kunnat ta vara på arbetsmöjligheterna och ge dem till människor som lever och bor i bygden. Menar nu herr Axel Kristiansson — här får jag ställa en motfråga att ifrågavarande stöd är mindre motiverat därför att det kommer att ge sysselsättning åt 50 löntagare, vilka jag antar är organiserade i Svenska lantarbetarförbundet och således inte medlemmar i RLF? Men är inte dessa människor lika värdefulla, om vi skall bevara en levande landsbygd? Eller menar man från centerpartiets sida att det här inte kan bli tal om annat än att det skall vara den självägande bondens intresse som vi skall tillvarata? Finns det verkligen inte anledning för er också att ömma något för andra kategorier av medborgare som vill ha utkomst på den svens ka landsbygden? Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror att det sagda kan räcka: I detta fall har det sannerligen inte varit tal om att bita huvudet av skammen, utan regeringen har gjort en bedömning, som inte varit svår därför att så mycket har talat för att detta företag skulle få stöd. Herr Axel Kristiansson frågar i dag hur detta kommer att återverka på överskottssituationen i fråga om fläsk. Jag skall inte vara oartig, annars skulle jag säga att herr Axel Kristiansson tycks vara väldigt okunnig om hur fläskproduktionen bestämmes i detta land. Under årtionden har vi haft perioder med överskott eller underskott på fläsk. Vi vet hur, detta skall regleras. Det kanske är en mekanism som inte är särskilt tilltalande för konsumenterna. Det anses normalt att om man får överskott på en vara skall man sänka priset för att på det viset bereda ökad avsättning. Vad gör vi när vi får överskottsproblem i fläskproduktionen? Jo, då höjer vi priset på fodersäd för att på detta sätt dra ned lönsamheten av fläskproduktionen. Så får vi en anpassning nedåt till vad som kan avsättas. På det viset bevaras pengarna inom jordbruket. Det blir vegetabilieproducenterna som får glädje av att det tidvis uppkommer överskott på fläsk och att detta frammanar åtgärder för att nedbringa fläskproduktionen. Så enkelt är det, herr Axel Kristiansson. Det är egentligen att blamera sig att i riksdagen ställa en fråga om hur detta verkar. Varje vettig jordbrukare måste känna till hur mekanismen fungerar i fråga om fläskproduktionen. Det är bara fråga om att se till att främja en utveckling med produktion under så rationella former som möjligt. Jag vågar säga att sörmlandsfallet är ett utmärkt exempel på detta. Herr Axel Kristiansson skall akta sig för att ta beslutet som ett uttryck för att regeringen och andra skulle ställa sig fientliga mot jordbrukskooperatio nen eller mot den enskilde jordbrukarens strävan att bygga upp sitt företag. Det finns inte ett spår av detta, utan det gäller att fullfölja de riktlinjer som riksdagen — det vågar jag säga — med stor enighet har antagit. Ingen har i princip motsatt sig att ett företag av denna typ skall få statens stöd.

Herr talman! Jag måste mycket starkt beklaga jordbruksministerns strävan att snedvrida denna debatt liksom hans försök att stämpla mig såsom underblåsare av protester eller kanske till och med såsom arrangör av sådana. Jag vill betyga att jag inte i något sammanhang har medverkat i den riktningen. Jag har inte ens ställt frågor kring Sörmlands-fallet, vilket jag vill betona. Jag har strävat efter att få någonting av en konstruktiv principiell debatt om hur det statliga jordbruksstödet skall hanteras, speciellt i den situation där vi för närvarande befinner 9ss. Jag har även ställt frågan huruvida den hantering som jordbruksministern har gått in för — och då måste man exemplifiera — står i Ööverensstäm melse med den produktionsmålsättning som riksdagen har antagit. På den frågan har jordbruksministern inte på något sätt svarat. Att jag berörde Sörmlands-fallet berodde helt enkelt på att jordbruksministern i sitt svar ledde mig dithän. De enda konkreta rader som finns i svaret anger kort och gott att den förda politiken är riktig, och eftersom den förda politiken måste inrymma även Sörmlands-fallet, kommer jag automatiskt in på det. Där har jag sagt ungefär så här, att denna anläggning inte är något anmärkningsvärt. Det finns, såsom jordbruksministern säger, ändå större sådana på andra håll i landet och precis lika moderna. Det är någonting att beakta i sammanhanget således, att man här inte på något sätt introducerar en ny teknik, ty den tekniken har funnits tidigare. Det anmärkningsvärda är hur man har hanterat den statliga stödgivningen i detta fall. Enligt min mening kan det diskuteras huruvida proportionerna är riktigt avvägda — jag anser att så inte är fallet — och även huruvida man inte borde ha tagit hänsyn till den rådande marknadssituationen. Jag vill här anföra att den totala medelsramen för kreditlånegivningen är 63 miljoner kronor innevarande år. Det är en ganska så stor del man avdelar på ett enda företag, och förmodligen hade den blivit ännu större om vederbörande varit ute mera i tid. Det är lätt att räkna fram hur långt man kommer med de bidragsramarna om så stora krediter skall lämnas på en hand, liksom även hur långt marknadsutrymmet räcker. Jag har inte heller någon anledning tili erinran mot detta företag ur föreningssynpunkt — såvitt jag vet, går svinleveranserna till föreningsslakteriet i Sörmland. Antingen har jag fel eller jordbruksministern, men de upplysningar jag fått är mycket färska och jag tror att det är riktigt att svinen levereras till detta slakteri. Nu är ju detta en ovidkommande sak som vi inte behöver diskutera, men eftersom jordbruksministern förde in resonemanget härom har jag inte kunnat underlåta att ia upp det. Sedan säger jordbruksministern att han över huvud taget inte skulle ha kunnat handla annorlunda, därför att lantbruksnämnden i detta fall var enhällig — visserligen hade ett par ledamöter efteråt kommit på andra tankar. Detta är kanske riktigt återgivet, men det finns i alla fall ett särskilt yttrande. Jag vill dessutom bidraga till historieskrivningen med en uppgift som herr Holmqvist gick förbi, nämligen att det i lantbruksstyrelsen fanns tre reservanter som ansåg att det från olika utgångspunkter inte var motiverat att ge detta stöd. Jag vill också erinra om vad jordbruksnämnden uttalat beträffande marknadssituationen: nämnden säger mycket klart ifrån att det inte finns något marknadsutrymme inom landet och heller inga större förutsättningar att sälja en ökad fläsk produktion utanför landets gränser. Den bedömningen kan enligt nämnden vara ganska långsiktig, även om läget ändras under kortare intervaller. Jag kan inte underlåta att säga, att vad jordbruksnämnden här uttalat väl ändå måste vara något av ett vitsord som borde beaktas. Så tog jordbruksministern upp en frågeställning som jag tycker också tangerar lågvattenmärket: är det därför att de som här får arbete inte är organiserade i RLF utan kanske i Lantarbetareförbundet som jag har framställt interpellationen? En sådan frågeställning hade jag faktiskt inte väntat mig, och jag vill försäkra jordbruksministern att jag inte alls har interpellerat från sådana utgångspunkter. Jordbruksministern menar att den här investeringen skulle vara så oerhört angelägen därför att den skapar sysselsättning. Därmed har han tydligen introducerat en helt ny syn i jordbrukspolitiken. Förra året och så länge tillbaka som vi debatterat den nya jordbrukspolitiken har ju finessen varit inte att sysselsätta människor utan att rationalisera bort så många som möjligt ur jordbruksproduktionen. Jag har ofta reagerat mot de överdrifter som därvidlag förekommit eftersom det inte gått att sysselsätta människorna på annat håll. Men det är ju mot den bakgrunden rätt anmärkningsvärt att jordbruksministern nu för in synpunkten att man skapar sysselsättning. Enligt min mening blir det här inte fråga om någon nysysselsättning, vare sig de anställda tillhör ena eller andra förbundet. äggen skulle i alla fall ha sorterats, och sannolikt hade vederbörande varit organiserade på samma ställe oavsett var sorteringen sker. Detta är en ovidkommande sak. Det väsentliga i sammanhanget är således inte förädlingen eller packningen av varan utan produktionen av varan. Jag förmenar — det kan jag inte underlåta att säga — att man härigenom skapar en motsvarande undersysselsättning inom stora delar av det svenska jordbruket. Detta anser jag vara en väsentlig fråga i sammanhanget och ingalunda någon effektivisering eller rationalisering. Jag beklagar som sagt den snedvridning som jordbruksministern har åstakommit i denna debatt. Jag hade tänkt mig att vi skulle kunnat föra en debatt om hur de statliga resurserna bäst skall användas med hänsyn till både producenternas och konsumenternas intressen. Jag kan inte finna annat än att det för båda dessa parter är väsentligt att det blir en totaleffekt av de satsningar som görs. Dessa punkteffekter är inte så väsentliga. Även om de till synes ger en vinst i första etappen, kan de totalt sett ge ett negativt resultat. Det finns — och det är jordbruksministern säkerligen medveten om — ett mycket stort behov av de avsättningsutrymmen som föreligger i vårt land och som tyvärr blir alltmer begränsade i det egentliga jordbruk som nu har etablerats. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att man bör beakta denna sak för en lång tid framöver. En satsning därvidlag genom statligt stöd skulle i nuläget för både producenter och konsumenter ge den bästa effekten. Dei vore angeläget om jordbruksministern gav sin syn på hur hans resonemang i denna fråga går ihop med produktionsmålsättningen. Om = jordbruksministerns och regeringens linje numera är den att man vill medverka till en bestående överproduktion, vore det också rimligt och konsekvent att jordbruket inte skall bära kostnaden härför utan att samhället som helhet bestrider denna.

Herr talman! Jordbruksministerns ofullständiga och i princip så föga klarläggande svar på herr Kristianssons interpellation tycker jag fordrar att det blir ytterligare debatt i denna fråga. Jordbruksministern ser ensidigt på förädlingen av jordbruksprodukterna — om man nu skall tala om förädling när det gäller vad man vid en animalisk produktion kan få ut av arealerna — men ger inte sin syn på den egentliga självförsörjningen. Jordbruksministern har också fört in i debatten sådana ovidkommande synpunkter som vilken fackorganisation arbetskraften skall tillhöra. I likhet med herr Axel Kristiansson kan jag inte förstå vad den frågan har med debatten i dag att göra. Det skulle vara intressant att höra jordbruksministerns mening om den 80-procentiga självförsörjningen, om den vid något tillfälle verkligen skulle behöva utnyttjas. Om vi får en avspärrning — vi kan dock inte helt blunda för att så kan bli fallet igen — vilken roll kommer då dessa fläskfabriker att spela ur avspärrningssynpunkt? Deras produktion är baserad på de arealer som odlas i vårt land eller på importfoder, och det kan därför bli en besvärande situation för oss om vi har baserat självförsörjningen på den sortens industrier. Det är en viktig princip i detta sammanhang. Till sist skulle jag vilja fråga, om det fall som nu har inträffat kommer att bli prejudicierande för lantbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen i fortsättningen. Skall det nu inledas någon ny era på detta område? Hur kommer det att gå med självförsörjningen vid en eventuell avspärrning? Jag skulle gärna vilja att jordbruksministern sade någonting också om dessa problem.
Herr talman! Jag har en känsla av att både herr Eskilsson och herr Kris tiansson är smått stötta över att jag vågade anlägga andra aspekter på dessa frågor än vad herrarna tänkt sig. Men jag vill erinra om att vi självfallet inte kan belysa frågan enbart utifrån eti gruppintresse. När jag ställer RLF mot Lantarbetarförbundet är det därför att det är herr Axel Kristiansson och hans kolleger i RLF-ledningen som har drivit de synpunkter som jag nu redogjort för. Jag har försökt förklara hur föga hållbart det resonemanget är, när man på detta sätt skjuter in sig på ett enstaka företag. Herr Eskilsson beklagade först att jag var så känslig. Det är jag visst inte; jag tål rätt mycket kritik. Men jag vill å andra sidan förbehålla mig rätten att svara och att ställa problemet som jag ser det. Det är ju ganska rimligt. Nu har jag inte möjlighet att resa runt till RLF-mötena, men det är jag och regeringen som får stå i skottgluggen för de uttalanden som görs där. Inte minst därför att jag vet att herr Axel Kristiansson är en av de mest betrodda och framstående inom RLF tyckte jag att det var lämpligt att ta detta tillfälle i akt att tala ut i dessa frågor. Nu säger herr Eskilsson att det nog var delade meningar vid riksdagsbeslutet i fjol. Jag kan hålla med honom, men jag skulle hellre vilja uttrycka det så att det var nyansskillnader, ty det var ingen som motsatte sig att sådana här företag skulle få stöd. Herr Eskilsson säger då att vi betonade att de inte skulle få stöd i första hand. Det är riktigt — jag erkänner att det här var en skillnad. Men, herr Eskilsson, skulle man tolka Ert ställningstagande så att vad Ni sade i fjol menar Ni ingenting med? När det första företaget kommer med en ansökan skall vi säga nej. Är det verkligen förenligt med den princip som man samtidigt har deklarerat, nämligen att man vill ha näringsfrihet och att man inte vill utesluta denna typ av företag? Jag skulle ha förstått herr Eskilsson om vi varit i den situationen att det vuxit upp massor av sådana företag landet över och vi hade börjat se en social våda därav. Men mot bakgrund av de siffror jag har nämnt här om detta företags andel av produktionen förstår ju var och en att det är nonsens att tala om att detta företag nämnvärt skulle förändra bilden i fråga om produktionsvolym och avsättningsproblem. Jag vill gärna att herr Eskilsson förtydligar sig på den punkten. När skall man få ett uttryck för borgerlighetens positiva inställning till ökad näringsfrihet på detta område om man vill avvisa det första företag som lämnar in en ansökan, och en ansökan vilken är mer noggrant prövad — det vågar jag säga — än nästan något annat ärende? Hur skall de eventuella representanter för handel eller livsmedelsindustri som vill aktualisera en sådan här stödfråga bete sig? Det vore rätt intressant att få ett svar. Jag kan betyga herrarna att de som står bakom detta företag är mycket illa berörda av den diskussion som detta ärende har föranlett. De ser sig själva som företagare vilka fått legala möjligheter att etablera sig på ett nytt område, och de är mycket besvärade över att de nu så att säga skall löpa gatlopp i diskussionen landet över och att deras insats i detta sammanhang skall framställas som mindervärdig. Jag uppskattar herr Eskilssons omdöme, och jag tycker att det skulle vara mycket värdefullt om han skulle kunna ge ett svar på den frågan här i dag. Jag kan hålla med honom i princip att vi inte utan vidare vågar utgå ifrån att de största företagen är de mest effektiva. Men det är inte det som frågan gäller. Frågan gäller om man här skulle säga ett ovillkorligt nej. Det nya i fjol var inte att vi gick in för att stödja bolag som etablerade sig i jordbruksproduktionen. Det fanns så mycket annat också. Huvudprincipen var ju, att även större företag än familjejordbruk skulle kunna påräkna stöd.

Det är således åtskilligt principiellt nytt, och därför skall man inte säga att det gäller ett fritt fram för just denna typ av företag. Herr Axel Kristiansson menade att det var jag som hade börjat dra upp sörmlandsfallet. Han bör då i protokollet läsa vad han själv sade i avslutningen av sitt första inlägg. Då kommer han nog fram till att det fanns viss anledning för mig att diskutera även dessa saker. Han säger att det här inte är fråga om att introducera en ny teknik. Nej, det kravet skall vi inte heller ställa på ett sådant företag som det här aktuella, därför att det råkar ägas av någon annan än jordbrukare, att just ett sådant företag skall prestera någonting nytt utöver vad andra måste göra. Jag har ändå visat att åtminstone när det gäller äggproduktionen finns det mycket nytt här. Jag vågar utgå ifrån att andra kommer att följa efter. Vi kommer att få äggproduktion av detta slag på andra håll i landet. När det gäller fläskproduktionen är det intressant att notera, att företaget gjort en integration mellan smågrisuppfödning och produktion av fläsk. Företaget har modersuggor, det producerar sina smågrisar och föder upp dem. Jag vill inte säga att detta är något originellt. Det gjorde det gamla, lilla, företaget; så har det varit innan vi började med specialisering. Men nu är företaget så pass stort att det har kunnat tillämpa denna princip. Jag fäster inte särskilt stort avseende vid detta, och som jag sagt har vi inte anledning att ställa speciella krav på företaget, inte mer än på andra företag. Sedan vill jag erinra herr Axel Kristiansson om att vi när det gäller ramarna för kreditgarantierna sedan länge har följt den principen, att om det blir brist på ett område, kan man få flytta över medel från ett område där resurserna inte varit så hårt ansträngda. Det har skett i år. Dessutom brukar vi ju återkomma på tilläggsstat — när det visar sig att medlen inte räcker. I detta fall finns det alltså inte anledning att säga, att tillkomsten av detta företag skulle ha lett till att man tagit i anspråk resurser som varit förbehållna familjejordbruket. Jag skall korrigera herr Axel Kristiansson på en punkt. Han sade att lantbruksstyrelsen inte har varit enig. Jag har inte sagt att styrelsen varit enig. Men det brukar vara så att majoritetens mening också blir styrelsens mening, men det fanns tre reservanter i lantbruksstyrelsen. Herr Axel Kristiansson drog emellertid in jordbruksnämnden. Jordbruksnämnden har inte gjort något uttalande här, men väl har en tjänsteman i jordbruksnämnden som sysslar med animaliefrågorna kommit med en bedömning av produktionen. Han har i sitt yttrande förutsagt, att vi i maj månad kommer att ha nästan ett fläskberg här i landet. Vi är nu ett stycke inne i april, och jag är inte alldeles säker på att denna bedömning, som en i övrigt mycket klok och kunnig tjänsteman har gjort, kommer att slå in denna gång. Men det kan vi lämna därhän. Det är alltså en enskild tjänsteman som har yttrat sig, inte jordbruksnämnden, Så kommer vi till frågan att företaget ger arbete. Jag har betonat att man också skall ta hänsyn till samhällsnyttan vid bedömningen, och vi ser det utan tvivel som något samhällsnyttigt att det på landsbygden kan startas ett stort företag som kan ge sysselsättning åt många människor. Det är alltså en synpunkt som — även om den inte är speciellt uttalad — får anses ligga inom ramen för de synpunkter som skall beaktas i detta sammanhang. Det kommer alltså att bli arbete åt människor till en hygglig lön och under hyggliga arbetsförhållanden osv., och det är något som är värt att sätta pris på. Jag hade en känsla av att herr Axel Kristiansson närmast ville komma ifrån diskussionen om detta speciella företag. I samband med debatter för kort tid sedan förstod jag, att centern tydligen skickat ut ett informationsmaterial som gick ut på att man landet över skulle köra fram detta företag som ett exempel på regeringens ovilja mot jordbruket. Är det då så underligt att denna fråga kommer att figurera i debatten? Jag tycker att herr Axel Kristiansson skulle ha tänkt på detta långt innan och att man inte skulle gjort ett ärende som detta till föremål för en stor debatt landet över, ty det passar det verkligen inte för. Det finns ingenting i detta ärende som ger underlag för sådana grova påståenden som nu ändå kastats fram. Jag vill också erinra herr Axel Kristiansson om att jag är helt överens med honom när han talar om att vi skall finna en politik, som kan tillgodose både konsumenternas och producenternas intressen. Men vi får akta oss för att det blir så, att det är producenten som uttolkar vad som är nyttigt för konsumenten. Vi kan väl låta konsumenten få vara med och ge sitt omdöme i det sammanhanget. Jag kan rekommendera herr Axel Kristiansson att läsa de kommentarer som förekommit i den press som representerar konsumentintresset. Då finner han, att det onekligen föreligger divergerande uppfattningar i denna fråga. Jag är helt överens med honom om att båda synpunkterna måste beaktas. Så kände då herr Torsten Bengtson en lust att gå in i debatten — om det nu var för att han ville lyfta upp den på ett högre plan. Jag vill inte påstå att han kom med så mycket nytt. Han tog upp problemet om hur man skall se på dessa principiella frågor om hur den nya jordbrukspolitiken skall tillämpas. Jag tog upp denna synpunkt helt kort, ty det är ju ändå så att fläskproduktionen egentligen bara återspeglar ett annat förhållande inom vårt jordbruk. Man kan i ett land producera hur mycket fläsk som helst. Om man vill införa foder utifrån, är det inte något märkvärdigt att producera fläsk. Man säger ju ofta att Danmark egentligen är en enda stor fläskfabrik som baserar sin produktion på att importera foder. Vad som hänt inom svenskt jordbruk inom de senaste årtiondena är ju att fodersädesproduktionen ökat kraftigt, liksom även brödsädesproduktionen. Förut köpte vi faktiskt viss fodersäd utifrån, men under det senaste årtiondet har vi haft ett överskott. Detta överskott lockar människor till att sätta i gång fläskproduktion i ökad utsträckning. Man kan säga att det ur nationalekonomisk synpunkt är en öppen fråga om man skall omvandla fodersäden till fläsk. Om man kan vinna avsättning för fläsket genom export, så gör man kanske inte så stora förluster, samhällsekonomiskt sett, om man omvandlar fodret till fläsk och säljer det. Jag är dock tveksam om detta gäller i dag, ty priserna på fläsk ligger ytterst lågt. Jag kan utan vidare säga att om man skall se enbart till regleringssystemet, så är det en nackdel att omvandla fodret till fläsk. Vi har en för stor vegetabilieproduktion i detta land, och det är den som vållar oss bekymmer, herr Bengtson! Jag tror att det är lätt att se vad den nya jordbrukspolitiken syftar till i detta avseende, nämligen att vi så småningom skall ta bort de sämre arealerna för att på det sättet få ett jordbruk, som ger bättre förutsättningar för att vi också skall komma ifrån Ööverskottsproblemet. Jag tror alltså, att när vi diskuterar fläsket skall vi ha klart för oss att denna fråga bara återspeglar en brist, om vi kallar det så, i vår jordbruksproduktion och svårigheterna att anpassa denna till vårt eget behov. Beredskapsfrågan tog också herr Bengtson upp. Det är rätt intressant, därför att här kommer herr Bengtson inte in på sörmlandsfallet, utan på ett mera principiellt plan: Hur skall vi se på den här produktionen i större enheter ur beredskapssynpunkt? Visst kan vi leka med tanken att vi får en koncentration av fläskproduktionen så starkt genomförd att det blir på kanske ett tiotal platser i landet som man producerar fläsk; då skulle jag kunna förstå herr Bengtson. Men så länge det fortfarande rör sig om många tusen företag och med den elasticitet, som ändå är möjlig i fråga om fläskproduktionen, så tycker jag nog att de här beredskapssynpunkterna inte kan väga så tungt. Vi kan inte beakta dem på andra områden, t.ex. i fråga om slakten eller mejerierna, som i dag följer de ekonomiska lagarna, där man utmönstrar de små företagen och bygger upp stora företag, som samlar upp produkter från en mycket stor räjong. Det är klart att visst kan vi säga att det här är en utveckling som inte är alldeles tillfredsställande ur beredskapssynpunkt. Det problemet kan vi fundera över, men inte skall vi ta fram just den frågan i det sammanhang då vi diskuterar det s.k. sörmlandsfallet. Det tycker jag är att sätta in denna fråga i ett alltför stort perspektiv. Då skulle man faktiskt vidga den till att gälla hela vår livsmedelsproduktion och vår livsmedelsförädling, ty det ena området är ju lika viktigt som det andra. Jag vet inte om jag med det här inlägget kanske har tillfredsställt herr Bengtson vad det gäller beredskapssynpunkterna.

Herr talman! Jag vill säga till herr jordbruksministern, att jag inte alls är stött över jordbruksministerns argumentering i denna debatt eller över hans inställning. Vad jag beklagade — och jag beklagar det än en gång — är att jordbruksministern har snedvridit den här debatten och ger den stämpeln av att vara ett renodlat gruppintresse. Jag har ju strävat efter — och därför ställde jag frågorna just som jag gjorde — att få en debatt om var det statliga stödet gör den största effekten. Jag vill tillägga: både med hänsyn till konsumenter och producenter. Hade även jordbruksministern gått in i debatten med den förutsättningen, så tror jag att vi skulle ha fått en debatt som varit till gagn i dag. Så har tyvärr inte varit möjligt. Nu säger jordbruksministern beträffande det aktuella fallet, att det här inte är någon ny teknik. Det håller han med mig om. Man kan heller inte kräva någon sådan. Men å andra sidan vill jag minnas, att ett av motiven för att göra sådana här satsningar också i en överskottssituation närmast var om man på det sättet skulle kunna gagna den tekniska utvecklingen. Jag förmenar, att det motivet inte finns i det aktuella fallet. Tekniken är här precis densamma som på andra håll i landet och den har man bedrivit under ganska lång tid. Nu säger jordbruksministern att jag vill komma ifrån debatten om sörmlandsfallet. Det är en missuppfattning. Jag är inte rädd för att diskutera sörmlandsfallet. Men det är, säger jag, inie det vi nu skall diskutera. Vi skall diskutera den principiella sidan av det hela. Det vill jag slå fast ännu en gång. Sedan säger jordbruksministern: Detta måste vara samhällsnyttigt, det ger ju arbete! Det är klart att det är nyttigt med arbete. Men jag vill fråga jordbruksministern om han menar att det här akiuella fallet skulle ge mera sysselsättning än om dessa varor hade producerats i smärre enheter. Det kan väl ändå inte vara möjligt. Eller menar han att det går åt mera arbete för att packa äggen här än att packa samma antal ägg på annat håll? För det är ändå det det är frågan om. Jag kan aldrig tänka mig att det innebär någon som helst förändring. Man arbetar kanske på ett annat ställe, och det är kanske inte exakt samma människor. Ja därom vet man ingenting — så kan också bli fallet. Jag glömde att svara jordbruksministern på en av hans första frågor, och för att inte gå förbi den vill jag gärna ta upp den. Det gällde hur man hanterar foderoch fläskpris och hur man klarar marknadssituationen när det gäller fläskproduktionen, om jag får uttrycka mig så. Jordbruksministern säger, att det inte är så tilltalande att man höjer fodersädspriset för att klara en besvärlig marknadssituation. För att svara på den frågan måste man komma in på hela den prispolitiska målsättningen. Jag ställde en fråga till Jjordbruksministern om han i någon mån, när han avgjort exempelvis ett sådant fall som det här aktuella har funderat över huruvida han har möjligheter att också klara av den prispolitiska målsättningen. Jag kan inte finna annat än att detta måste vara en av en jordbruksministers uppgifter, eftersom vi har en jordbrukspolitik där man har tagit in också den komponenten. Avslutningsvis vill jag säga att jordbruksministern ännu inte svarat på huruvida hans politik går ihop med produktionsmålsättningen alltså den 80-procentiga målsättningen. Det har jag inte fått något svar på — möjligen skulle man kunna säga att han var i närheten av detta spörsmål när han svarade herr Torsten Bengtson, och det är möjligt att han vill hänvisa till detta. Men jag vill i det sammanhanget säga, för att inte utvidga debatten allt för mycket, att man ingalunda löser denna problematik bäst med vare sig punktinvesteringar på <fläskområdet eller en nedläggning i stor utsträckning av jord. Det är här fråga om att se till hela balansen i jordbruksproduktionen. Och om vi i större utsträckning hade beaktat detta hade vi kanske inte haft den problematik som vi för närvarande har på detta område.

Herr talman! Herr Eskilsson, visst kan man säga att man företräder näringsfriheten utan att man tar ställning till frågan om det stöd som utgått i detta fall. Men eftersom vi har Öppnat möjligheter att få stöd, så frågar jag mig vilka förutsättningarna är för att få sådant. Herr Eskilsson menade kanske, att en mera ingående prövning av detta ärende skulle ha kunnat visa möjlighet för företaget att låna på annat håll. Herr Eskilsson vet att jag inte kan gå in i diskussionen om detaljer i detta enskilda ärende. Riksdagen har möjlighet att granska underlaget för beslutet på annat sätt så småningom, om man på denna punkt vill diskutera bedömningen. Jag försäkrar dock att detta ärende har prövats mera inträngande än de flesta andra ärenden och således blivit föremål för en noggrann granskning. Jag kan självfallet inte gå in på de ekonomiska omständigheterna beträffande företaget; det vore fullständigt oriktigt. Ärendet har alltså varit föremål för noggrann prövning, och beslutet står i överensstämmelse med gällande författning — vilket vi är överens om — och då kanske vi också kan vara överens om att de som vill ha en ändring skall sikta på att ändra författningen och inte angripa tillämpningen av gällande författning. Herr Axel Kristiansson vill att jag skall ge besked om hur denna fråga skall sättas i samband med den prispolitiska målsättningen. Jag har ställt en samvetsfråga till herr Kristiansson, som han inte svarat på: Hur skall den enskilde jordbrukaren som blir storproducent uppfatta sin roll i detta sammanhang? Skall vi också när vi behandlar sådana ärenden tänka på den prispolitiska målsättningen? Här kan det finnas en jordbrukare som får högre inkomster, en storjordbrukare som förbättrar sin redan goda ställning. Enligt herr Axel Kristianssons resonemang skulle detta ske på bekostnad av någon annan. Det går inte att resonera på det sättet. Vid bedömningen av sådana här frågor är det självklart inte möjligt att ta fram ett enskilt fall, vare sig det gäller ett företag av den typ som här är aktuell eller en enskild jordbrukare, och fråga: Vad kommer ett bifall att betyda för hela den prispolitiska målsättningen? Det måste bli en bedömning mera i stort. När vi ser hur tendensen är och varåt hela utvecklingen pekar, kan man möjligen göra sådana reflexioner, men det går således inte i det enskilda fallet. Herr Axel Kristiansson kom ju fram till att jag, när jag beskrev dessa frågor i mitt svar till herr Torsten Bengtson, också hade yttrat någonting om frågan om hur man skall kunna tänka sig att få en rimligare självförsörjningsgrad i vårt land. Därmed har jag tydligen också gett det svar han efterlyste.

Herr talman! Miljövården är i dag på var mans tunga, och det kan vara på tiden, ty det ena dråpslaget efter det andra rörande rovdriften och misshushållningen av vår natur når oss. I går kväll kunde man i nyheterna berätta om en ytterst allvarlig minskning av syrehalten i Östersjön, en utveckling som vi inte vet så mycket om men som kan föra med sig de allvarligaste konsekvenser. Varnande röster har höjts, men varningarna har blott alltför lättvindigt viftats bort. Tekniken har varit medlet att driva fram vår standard. Naturen och världen har varit så stora och självreningen så betydande, att vi bara basat på.

Nu har man vaknat. Miljö, miljövård, miljöforskning är, som jag sade, på var mans tunga. För några år sedan fick vi statens naturvårdsnämnd och den 1 juli förra året ett nyinrättat statens naturvårdsverk, som redan hunnit uträtta en hel del. I dag står vi i begrepp att som ett första och betydelsefullt resultat av 1964 års naturresursutredning godkänna Kungl. Maj:ts proposition angående <naturvårdsforskningens organisation. Jordbruksministern har lämnat kammaren, annars skulle jag ha velat begagna tillfället att lyckönska honom till att få framföra dessa för vårt framtida välbefinnande så betydelsefulla förslag. Samtidigt vill jag beklaga att utredningens första ordförande generaldirektören och eldsjälen Börje Lundgren inte skulle få uppleva denna dag, då hans idéer börjar ta form. Om det mesta i proposition nr 37 är vi överens. Vi från folkpartiet finner att det behövs ett samlat grepp över hela naturvårdsforskningen och att detta grepp bör tagas av ett organ, som lämpligen bör kallas statens nämnd för miljövårdsforskning. Dess forskningsområde bör även, såsom föreslagits, omfatta luftvårdsforskning, vattenvårdsforskning, övrig naturvårdsforskning, biocidforskning och medicinsk miljövårdsforskning. Vi har därtill i de likalydande mittenmotionerna I: 777 och II: 1008 föreslagit, att bullerforskning skall ges samma ställning som de här uppräknade forskningsgrenarna. Under utskottsbehandlingen har vi emellertid blivit övertygade om att så är avsikten, men att denna forskningsgren av tekniskt-organisatoriska grunder ännu inte var mogen att inrangeras i raden. Trots bullrets miljöskämmande egenskaper och de fysiska och psykiska skador som det orsakar har vi därför nöjt oss med utskottets skrivning. Däremot har vi i reservation nr 1 vänt oss emot departementschefens val att förlägga forskningsnämnden till och inom naturvårdsverket. I likhet med naturresursutredningen vill vi, att det inrättas ett fullt fristående organ. Pro positionen redovisar där de tre tänkbara alternativ som utredningen har diskuterat, nämligen a) en nämnd under forskningsrådens samarbetsdelegation eller under ett forskningsråd, b) ett fristående forskningsorgan och c) att forskningsfrågorna förs till naturvårdsverket. Jag vill här bara i all korthet redovisa de skäl som har varit våra huvudmotiv till kravet att hålla forskningen fri från naturvårdsverket. Såsom departementschefen själv har varit medveten om, måste det vara svårt att få en verkstyrelse med en sammansättning, som gör den lämpad att handlägga både forskningsfrågor och administrativa frågor. Vidare är naturvårdsverkets uppgifter sådana att det inte får finnas skymten av partiskhet eller jäv. Verket kan inte på samma gång uppträda såsom åklagare, part och expertis. I en tidningsartikel för ett par månader sedan såg jag, att man vid en konferens i Gävle redan har vänt sig mot statens naturvårdsverks alltför starka maktposition och talat om »hot mot rättssäkerheten». Hur skall det då inte bli, om man därtill identifierar naturvårdsforskningen med naturvårdsverket? Det starkaste argumentet mot att förlägga nämnden inom naturvårdsverket är dock, att vi har mottagit naturvårdsverket med den allra största förväntan och därför inte vill förvandla det till ett byråkratiskt mammutverk, som allt skall bestyra. Skall naturvårdsverket stämma alla försumliga städer och samtidigt leverera argumenten mot dem, och skall naturvårdsverket överta vattendomstolarnas funktion och svara för forskningen och mycket annat förutom allt det övriga ordinarie arbetet, då kan man befara det allra värsta i fråga om både verkets funktionsförmåga och möjligheten att få en chef, som håller ihop i det långa loppet. När vi därför yrkar på en fristående forskningsnämnd, är vi i gott sällskap. Trots listans längd kan jag inte låta bli att räkna upp en rad av de remissorgan som har intagit samma ståndpunkt som vi.

De två sista organisationerna framhåller därtill att såväl praktiska som principiella skäl talar mot att forskningsfrågorna inordnas i naturvårdsverket. Vi reservanter har således de allra flesta remissyttrandena på vår sida. Departementschefen har i denna fråga inte så starkt stöd bakom sig. Det mesta och de flesta talar därför för alternativ b) med ett fristående forskningsråd, och jag ber att få tillstyrka reservation 1. I denna reservation påtalas också den i motionsparet I: 778 och II: 1006 — ett par högermotioner — väckta frågan om en närmare anknytning mellan lantbruksstyrelsen och ledningsorganet för naturvårdsforskningen. Naturligtvis går denna anknytning med samma fördel som angivits i utskottsutlåtandet att ordna med den fristående forskningsnämnden, och avsikten är således att så skall ske. När det gäller naturvårdsforskningens resurser har vi funnit de beräkningar som gjorts av naturresursutredningens experter väl underbyggda och är införstådda med att forskningsprogrammet såväl av ekonomiska som or ganisatoriska skäl måste uppbyggas successivt. Från att för innevarande budgetår uppgå till 5 miljoner kronor föreslår vi således att anslaget uppräknas till 8 miljoner kronor för nästa budgetår, dvs. lika med utredningens förslag men 1 miljon mer än Kungl. Maj:t föreslagit i propositionen. Därtill skall för viltforskningen läggas de 500 000 kronor som utgår från jaktvårdsfonden. Herr talman! Jag ber med dessa ord även få yrka bifall till reservation 3. Slutligen har jag beträffande bidragsunderlaget vid bestämmandet av statsbidrag till avloppsreningsverk avgivit en blank reservation. Den hör samman med yrkandet under punkt 3 i motionsparet I: 777 och II: 1008. I likhet med departementschefen tror jag att fördelningen av bidragen efter reningsgrad och efter en skala mellan 30 och 50 procent kommer att stimulera fram allt bättre rening och, eftersom sulfatsaltsreduktionen till stora delar är löst, att vi så småningom skall komma till rätta med de för sjöar och vattendrag så försumpande närsalterna. I bidragsunderlaget bör enligt propositionen få inräknas ledning från reningsverket till utsläppspunkten liksom i särskilda fall tilloppsledning till reningsverket. Det är här jag vill ha en generös tolkning och även i bidragsunderlaget i särskilda fall få räkna in s.k. avskärande ledningar. Det förekommer nämligen att man anlägger högklassiga reningsanläggningar men på grund av utspridd bebyggelse underlåter att ansluta en rad avlopp som skulle fordra en kostsam avskärande ledning. Så blir det mesta avloppsvattnet renat men vattendraget ändå inte rent utan nedsmutsat trots statsbidragsberättigat, högklassigt reningsverk. Det gäller som regel långsträckta samhällen längs sjöar och floder. Jag tror att en vidsynt tolkning av propositionen kan räkna in avskärande ledningar i bidragsunderlaget, och jag har velat fästa uppmärksamheten på dessa förhållanden. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Under hela 1960-talet har vi ju här i riksdagen med jämna mellanrum diskuterat frågor som rör miljö och miljövård. Det är kanske först nu konkreta förslag börjat komma fram som kan göra det möjligt att i dessa avseenden skapa bättre förhållanden. Behovet av bättre kunskaper när det gäller naturoch miljövård måste anses mycket stort. Naturvårdsutredningen har framlagt många värdefulla förslag och bl.a. framhållit att naturoch miljövårdsforskningen behöver samordnas och förstärkas. I proposition nr 37 har detta också lett fram till förslag från Kungl. Maj:t vilka får anses vara mycket tillfredsställande. Det är på några punkter vi inte kunnat ansluta oss till jordbruksutskottets majoritet. Herr Skårman har nyss motiverat två av de reservationer vi avgivit, och jag ber att få instämma i hans synpunkter både när det gäller naturvårdsforskningens organisation och när det gäller denna forsknings resurser. Det är lika viktigt att organisationen blir riktig som att organisationen får tillräckliga resurser. Jag instämmer alltså i tidigare framfört yrkande om bifall till reservationerna 1 och 3. Statsbidraget till avloppsreningsverk skall nu omläggas, och enligt propositionen kommer inte något statsbidrag att utgå till förbättrad vattenförsörjning. Detta har jag och ytterligare två reservanter inte ansett tillfredsställande. De frågorna tas upp i motion nr I: 779, framförd av herr Nils Nilsson.

Utskotismajoriteten förklarar att man hyser förståelse för synpunkterna i motionen. Jag är då litet förvånad att man avstyrker motionen med hänsyn till att Stadsförbundet och Kommunförbundet i sina remissyttranden anslutit sig till den föreslagna omläggningen. Motionen avstyrkes med förklaringen att förslaget bör genomföras »utan inskränkningar». Det måste vara en missuppfattning när utskottsmajoriteten talar om inskränkning — faktiskt rör det sig här om en utvidgning. Vi reservanter yrkar att man i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om förslag i syfte att även i fortsättningen möjliggöra visst statligt stöd till byggandet av vattenförsörjningsanläggningar, och jag ber, herrr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Den nedsmutsning och förstörelse av vår natur som pågått under lång tid och som i dag utgör ett allvarligt hot mot vår livsmiljö har efter en envis upplysningsoch opinionskampanj från skilda håll, inte minst från de båda mittenpartierna, framtvingat motåtgärder av olika slag. Jag är övertygad om att alla känner tillfredsställelse över att vi nu kan skönja konturerna av en både effektiv och samordnad organisation för vår framtida miljövård. En av de viktigaste delarna i den miljövårdsorganisation som är under uppbyggnad är naturligtvis det av 1967 års riksdag beslutade naturvårdsverket. Men lika klart är det att mycket återstår att göra ännu för att vi skall kunna känna oss tillfredsställda. Eti sådant område som fortfarande är olöst är det som aktualiseras i motionerna I:501 och II:626 angående en dokumentationscentral för miljövårdsforskning. Så gott som alla insatser och beslut i miljöpolitiken måste föregås av ett systematiskt forskningsarbete. Det gäller att registrera skilda faktorers påverkan av vår miljö, dra slutsatser av de insamlade data och slutligen, om en miljöförstöring kan påvisas, försöka finna och verkställa motåtgärder. Miljövårdsforskningen har helt naturligt blivit en alltmer betydande forskningsgren; ett faktum som vi inte minst fått dokumenterat genom förslaget om en forskningsnämnd för miljöfrågor, om vilket herr Skårman och herr Pettersson nyss talade. Med det ökade behov av miljövårdsforskning som föreligger kommer tillgängliga såväl ekonomiska som personella resurser att framstå som knappa och ofta helt otillräckliga. Det är mot den bakgrunden synnerligen viktigt att forskningsresultaten utnyttjas i praktiskt miljövårdsarbete så optimalt det över huvud taget går att göra. En väg att underlättta en sådan önskvärd optimering är att inrätta en dokumentationscentral som samlar upp, klassificerar och tillhandahåller vunna forskningsrön, såväl nationella som internationella. En sådan central kan medföra att inte onödigt dubbelarbete utföres inom miljövårdsforskningen, ett dubbelarbete som innebär slöseri med knappa resurser. Motionskravet har bemötts med full förståelse från remissinstanserna, som samtliga påpekar vikten av att dokumentationsfrågorna får sin snara lösning, en uppfattning som också delas av allmänna beredningsutskottets majoritet i utlåtandet nr 22. Ett visst förberedande arbete pågår, men vi reservanter har funnit att den här frågan har sådan vikt, att vi i likhet med statskontoret anser att naturvårdsverket omedelbart bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en dokumentationsoch informationsverksamhet på miljövårdsforskningens område av det slag motionärerna föreslagit. Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23 behandlar en knippe motioner, som sammantaget spänner Över stora och mångskiftande ämnesområden men som ändå ryms under det vida begreppet miljöpolitik. Utskottets behandling av motionerna, föregången av ett omfattande remissförfarande och föredragningar av naturvårdsverkets och planverkets överdirektörer, har givit till resultat ett sakrikt dokument om miljöpolitikens läge just nu, som måste vara av stort värde för den intresserade. Under skilda rubriker redovisas nuläget beträfffande planering, forskning, luftvård, vattenförsörjning och vattenförorening samt iniernationellt samarbete ämnesområden som vart och ett vore värda en ingående diskussion. Jag skall i dagens debatt begränsa mig till främst planeringsfrågorna, dels därför att de, tycker jag, utgör något av den röda tråden i samiliga motioner som behandlas i utskottsutlåtandet och dels därför att planeringsfrågorna i dag har en speciell aktualitet och betydelse i den miljöpolitiska debatten. I den till utlåtandet fogade reservationen har också planeringsfrågorna betonats mycket kraftigt. Vad är det då som motiverar samhällsplaneringens centrala roll i miljövårdsdebatten? Svaret är naturligtvis att finna i den fortgående strukturomvandlingen av det industrialiserade samhället. Bara ordet urbanisering ger relief och tyngd åt påståendet. Ett dynamiskt näringsliv kräver en rörlig arbetsmarknad med åtföljande flyttningar för människorna, ofta till expansiva tätortsbildningar, som har svårigheter att hinna med samhällsplaneringen och utbyggnaden i den takt utvecklingen kräver. Spegelbilden finner man i utflyttningsområdena, som får ökade svårigheter att upprätthålla den service de kvarvarande är i behov av. I båda fallen måste samhället planeras så att människornas anpassning underlättas. Den psykiska påfrestningen på den nu verksamma generationen är så kraftig att betydande insatser måste göras för att minska trycket och i varje fall inte öka det. Jag har tidigare här i riksdagen påpekat hur viktig en avancerad och samordnad samhällsplanering är ur dessa synpunkter och att misstag redan på projekteringsstadiet kan förorsaka nära nog irreparabla skador ur miljövårdssynpunkt under mycket lång tid. En bullerstörande kommunikationsledsträckning genom eller bredvid ett bostadsområde kan t.ex. utgöra ett allvarligt misstag liksom försummelse att i tid planera in erforderliga fritidsytor eller servicefunktioner i en stadsdel. Åtskilliga fler exempel skulle lätt kunna anges. Planeringsfrågor av nu nämnd typ är ytterst betydelsefulla. Men jag tror ati våra stadsplanerare och kommunalmän i dag i stort sett tillgodoser rimliga önskemål på stadsplanernas utformning. Det kan dock i detta sammanhang ifrågasättas om inte miljövårdsforskningen eftersatts beträffande stadsbygden och dess miljö. Som stöd för den uppfattningen vill jag citera vad planverket anfört i sitt remissvar på den punkten: »I takt med den fortgående urbaniseringen påverkas allt fler människor av sådana miljöfaktorer som sammanhänger med hög befolkningsoch bebyggelsekoncentration. Det gäller här inte enbart immissioner av buller-, ljuskaraktär etc. och den adderade effekten av dessa utan över huvud taget frågan om tolerabla gränser för belastningen på människan som biologisk varelse.» Verket vill »starkt understryka, att en intensifierad forskning på detta område är angelägen och i första hand bör inriktas på att ge underlag för normer av skilda slag. Enligt planverkets mening kan här en utredning vara motiverad och bör i så fall närmast inriktas på hur och i vilka organisatoriska former forskningsinsatserna bör ske». En annan del av vår samhällsplanering som är väsentligt mer eftersatt är regionplaneringen. Beträffande riksplaneringen har arbetet inte stort mer än påbörjats. Med tanke på de alltmer intensiva intressekonflikter om markbehov, som gör sig gällande för exempelvis industribebyggelse, bostadsbebyggelse, kommunikationsleder och fritidsområden, framstår det som ett nytt exempel på regeringens bristande förmåga att i tid planera för ett samhälle i snabb utveckling. Statens planverk har med anledning av motionsyrkandena i dessa frågor anfört »att planeringens roll och betydelse på alla nivåer behöver uppmärk sammas och förstärkas samt att nya planeringsinstrument behövs härför. En riksplanering och en ny lagstiftning för planering och byggande är därför Ssynnerligen angelägna. Planverket anser att en mera preciserad och klart formulerad målsättning erfordras på den fysiska planeringens område». Majoriteten i utskottet tröstar sig med att arbetet med riksplanering pågår i departementet och revision av planlagstiftning förestår. Direktiv till en parlamentarisk utredning om översyn av byggnadslagstiftningen har efter utskottsbehandlingen offentliggjorts i samband med utredningens tillsättande. Av direktiven framgår att arbetet på grund av sin omfattning sannolikt kommer att ta lång tid. Många intressanta synpunkter redovisas i direktiven. Inte minst den där gjorda skissen till ett reformerat planväsende vore värd att kommentera, men jag skall i det här sammanhanget begränsa mig till att notera vad som sägs om riksplaneringen. Där står: »Arbete på att närmare utforma metoder för en översiktlig fysisk riksplanering pågår inom kommunikationsdepartementet. Behovet av en sådan riksplanering måste anses uppenbart, och jag vill i detta sammanhang hänvisa till uttalanden av min företrädare i prop. 1967:61. Det grundläggande arbetet inom departementet är ännu inte slutfört. Utredningen bör vid sitt arbete utgå från att en riksplan, som anger markanvändningen i stora drag, kommer att finnas.» Vi reservanter noterar naturligtvis också med tillfredsställelse att arbetet med riksplaneringen pågår, men vi har ansett att även detta arbete borde ske under medverkan av parlamentariker. Det gör vi därför att vi anser att ett angivande av hur marktillgångarna skall användas innehåller mängder av kontroversiella och besvärliga avvägningsfrågor av den typ vi exempelvis upplevt i diskussionerna om Väröbacka eller Vindelälven och därför borde bli föremål för en parlamentarisk utred ning. Detta krav förstärks när man noterar att kommunikationsministerns skiss till reformerat planväsende — helt riktigt enligt min uppfattning — förutsätter att riksplaneringen skall tjäna till ledning vid regional och 1okal fysisk planering. Det måste betyda att den riksplanering som är under utarbetande på departementsnivå kommer att i hög grad binda underliggande översiktsplaner. Vi reservanter tycker att det anförda i hög grad motiverar en parlamentarisk utredning av riksplaneringen.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 37 framläggs bl.a. förslag om ändrade bestämmelser angående statsbidrag till vattenoch avloppsanläggningar. De föreslagna åtgärderna syftar till att främja byggande av avloppsreningsverk med långt gående rening. Förslaget om ökad stimulans till byggande av sådana avloppsreningsverk är mycket välkommet. Med den omfattning som föroreningen av våra vatten antagit är det nödvändigt att åtgärder vidtages från det allmänna för att stimulera kommuner, företag och enskilda till förbättrad vattenvård. Det finns dock anledning till betänkligheter mot den del av förslaget som avser att statsbidrag i fortsättningen ej skall utgå till vattenförsörjningsanläggningar. Fortfarande finns många kommuner, där vattenförsörjningsfrågan ej är löst för större eller mindre delar av bebyggelsen. Avsaknaden av rinnande vatten i ett hem eller otillfredsställande tillgång därtill innebär för husmodern ett merarbete som torde höra till det mest tyngande i hushållet — förutom vad det innebär för familjen i övrigt. Att åstadkomma en tillfredsställande vattenförsörjning måste därför betecknas som en så väsentlig samhällelig angelägenhet att staten i sådana kommuner, där invånarna har låga inkomster, även i fortsättningen bör bistå med statsbidrag. Dessa synpunkter har också framförts av en del av de remissinstanser som yttrat sig. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att statsbidragsbestämmelserna i princip bör ändras enligt naturvårdsverkets förslag men ifrågasätter om inte små tätorter även i fortsättningen bör få bidrag till ledningar och vattenverk, avsedda att betjäna bebyggelse som tillkommit före den 1 juli 1959, med hänsyn till att invånarna där ofta har låga inkomster. Kommunerna har där svårt att täcka kostnaderna genom att ta ut avgifter. Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser att den utformning förslaget fått medför att de större tätorterna där »recipienterna» är dåliga i regel torde gynnas mest. Enligt länsstyrelsen inger förslaget farhågor för att möjligheten att få till stånd de vattenoch avloppsanläggningar, som behövs inom länet, försämras. De nuvarande bestämmelserna bör enligt länsstyrelsen behållas. Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att de föreslagna riktlinjerna för ett nytt bidragssystem är riktiga men ifrågasätter liksom länsstyrelsen i Malmöhus län om inte statsbidrag i undantagsfall bör utgå till vattenförsörjningsanläggningar. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag vill i denna sammankopplade debatt närmast säga några ord i anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23. Det finns här en trilogi av motioner som har mycket stora beröringspunkter med varandra. Den jag närmast vill stanna inför är centerns motion nr I: 442 och II: 598, där vi säger att det är angeläget att forma ett miljöpolitiskt handlingsprogram. Låt mig först säga att det är glädjande att konstatera att den miljöpolitiska debatten fått prioritei så dan den har i dag i den politiska diskussionen, Det var centern som mycket tidigt förde fram miljöpolitiken, och därför noterar vi detta med stor tillfredsställelse. Det råder ingen tvekan om att det finns ett flertal synder — det räcker inte att säga underlåtelsesynder utan man kan utan vidare säga överträdelsesynder — vilka hade bort beaktas tidigare. Här föreligger således ett saneringsprogram av mycket stor räckvidd då det gäller framför allt naturvård — och naturvård i dess mycket vida bemärkelse. Här behövs någonting av ett handlingsprogram för tider som kommer. I detta utskottsutlåtande säges att om inte allt är bra för närvarande är i alla fall det som i denna motion framförts och poängterats som nödvändigt föremål för uppmärksamhet. Man åberopar planverket och man åberopar naturvårdsverket. Självfallet väntar vi oss insatser av dessa centrala verk. Jag vill betyga att jag knyter mycket stora förhoppningar till att de skall kunna uträtta väsentliga saker. Men jag vill mycket starkt betyga — och det är väl närmast kärnpunkten i de här åberopade motionerna — vikten av att vi har något av ett handlingsprogram så att vi vet vart vi siktar vid den framtida planeringen. Det kan inte vara rimligt enligt vårt sätt att se att vi här ger mycket stor makt och myndighet åt centrala verk men inte klart uttalar vilken målsättning vi har. Det måste självfallet vara folkets sak att via riksdagen säga sin mening här. Jag vill, herr talman, med dessa ord starkt understryka kravet på att vi får något av ett miljöpolitiskt handlingsoch samordningsprogram. Jag kommer senare, herr talman, att yrka bifall till den reservation till utskottsutlåtandet som här föreligger.